Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs är tyvärr förhindrad att ta emot detta svar, och jag hoppas att statsrådet inte har något emot att jag i hans ställe får tacka härför. I sitt svar säger statsrådet att förslag kommer att framläggas för riksdagen om differentierade hastighetsgränser just med hänsyn till beskaffenheten av olika vägar. Det är ganska naturligt att en herre som herr Nilsson i Agnäs, som har sin varelse i Norrland, har uppfattat vissa olägenheter med en generellt lika bestämd gräns över hela landet. I Norrland finns numera goda, raka vägar med relativt liten trafikintensitet. I sitt svar säger också statsrådet att han kommer att ge en redovisning av hur de tillfälliga hastighetsbegränsningarna har verkat, och det är jag glad över.

Den frågan har ett mycket stort intresse för allmänheten.
Herr talman! Jag skall svara rent principiellt, möjligen till herr talmannens begrundan. Jag har varit osäker om huruvida jag skulle svara på denna fråga eller inte. Läget är det att jag har lagt fram en proposition här i riksdagen och däri annonserat en kommande proposition om differentierade hastighetsgränser efter vägarnas beskaffenhet. Någon tid därefter frågade herr Nilsson i Agnäs om jag tyckte att man borde ha differentierade hastighetsgränser. Den frågan kom något post festum, eftersom jag, som sagt, hade annonserat en kommande proposition. Nu frågar herr Bengtson i Solna vad den propositionen kommer att innehål la, och då vill jag svara att jag anser mig förhindrad att ingå på en diskussion om den saken. Jag har annonserat en proposition, som skall ligga på riksdagens bord om ett par veckor, och herr Bengtson får väl ge sig till tåls till dess. Herr talman! Jag var som sagt tveksam huruvida jag skulle besvara denna fråga eller inte.

Herr talman! Kommunikationsministern kommer nu in på rent principiella frågor, och det kan ju leda till en mycket intressant diskussion. Är det den omständigheten, att statsrådet Har sagt att det skall bli differentierade hastighetsgränser, som är det väsentliga i den nyhet som statsrådet presenterat i proposition nr 55 i år? Varför kan man då inte också tänka sig att vi får en uppgift om huruvida hastighetsbegränsningarna skall vara temporära eller tidsbegränsade? Det är en sak som statsrådet själv avgör, men jag kan för min del inte se någon större skillnad i upplysningsvärde i den ena eller andra frågan. Och framför allt kan jag inte se någon skillnad i principiellt hänseende, om man ger den ena eller andra upplysningen. Det får statsrådet förlåta mig. Sedan frågade jag vad statsrådet hade för erfarenheter av de tillfälliga hastighetsbegränsningarna och om de var entydiga. Det har onekligen stort intresse och hänger onekligen ihop med den fråga det här gäller. På den punkten behövde kanske statsrådet därför inte vara så hemlighetsfull.
Herr talman! Jag tror att herr Bengtson i Solna inte riktigt har uppfattat vad jag menade. Om det skulle bli praxis att vi annonserar en proposition av den eller den innebörden, som kommer att framläggas den och den dagen, så måste det vara mycket frestande för alla riks dagens ledamöter att genom enkla frågor få till stånd en preliminär diskussion eller få ytterligare upplysningar om den propositionen. Det tror jag skulle i någon mån förstöra det utomordentliga frågeinstitut som vi i dag tillämpar. Detta i förening med att frågan väcktes efter det att jag lagt fram min första proposition är skälet till att jag inte vill gå in på en sakdebatt. När det gäller erfarenheterna av de tillfälliga hastighetsbegränsningarna kommer de att utförligt redovisas i den proposition som redan är under tryckning.

Herr talman! Herr statsrådet medger i alla fall att det inte är någon principiell skillnad mellan att lämna en upplysning om vilken omfattning hastighetsbegränsningen skall få över huvud taget eller ge en sådan som enbart gäller huruvida denna skall vara differentierad eller ej, respektive tidsbegränsad eller till tiden obegränsad.
Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om det för närvarande är möjligt för postverket att vägra befordran av brev eller annan försändelse med för adressaten diskriminerande eller nedsättande påskrift och om jag — för det fall postverket saknar denna möjlighet — vill föranstalta om att sådan möjlighet skapas. Det har tidigare funnits bestämmelser innefattande förbud mot befordran av försändelser, på vilka förekom medde landen som uppenbarligen sårade tukt och sedlighet eller som var för adressaten förnärmande. Förbudet upphävdes år 1950, vilket motiverades med svårigheterna att tillämpa ifrågavarande bestämmelser på ett enhetligt sätt. Dels kunde det ju endast bli fråga om att stoppa försändelser med sådana meddelanden i fall då dessa observerades av en postfunktionär, dels innebar bedömningen i de enskilda fallen om ett meddelande var sedlighetssårande eller förnärmande särskilda problem. I samband med upphävandet av angivna förbud utfärdade postverket emellertid en föreskrift om att då postfunktionär iakttar att på försändelses yttre förekommer meddelande som uppenbarligen är sedlighetssårande eller för adressaten förnärmande försändelsen skall insändas till poststyrelsen. Genom styrelsens försorg tillställs sedan adressaten försändelsen i tillslutet skick. Detta arrangemang synes mig innebära en lämplig avvägning mellan å ena sidan postverkets och även allmänhetens intresse av att försändelser kan vidarebefordras utan hänsyn till arten av förekommande meddelanden, å andra sidan adressatens intresse av att slippa utsättas för obehag genom att utomstående får kännedom om förnärmande meddelanden.
Herr talman! Det framgår av svaret — som var utförligt och bra och för vilket jag tackar — att det är möjligt, inte att stoppa dessa brev men att stoppa de mest stötande följderna av dem. Jag erkänner att det är ett ganska listigt sätt man använder för att lösa problemet. Och det behövs någonting härvidlag, ty det finns firmor som satt i system att trakassera människor genom stämplar o.d. utanpå kuvert. Jag har ett bevis här i min hand, som jag senare skall låta kommunikationsministern ta del av. Det har tydligen slunkit igenom skärselden, och det är ingenting att säga om den saken, ty jag förstår att sådant mycket väl kan inträffa. En intressant fråga i sammanhanget är om postverket möjligen skulle kunna ådraga sig straffansvar för att det vidarebefordrar påståenden utanpå kuvert som i och för sig skulle förskylla straffbarhet enligt brottsbalken. Då hjälper inte den fina metod som används, ty det blir ändå fråga om en förolämpning enligt lagens terminologi som kommer fram till adressaten. Vidare blir det en mängd arbete för generalpoststyrelsen om sådana här trakasserier — såsom nu faktiskt sker — sätts i system. Jag tycker för min del att generalpoststyrelsen inte bör belastas med sådant; det rör sig här om firmor som nonchalerar alla värden utom profitintressets. Dessa firmor drar sig inte för att använda statliga myndigheter i en trafik som är mycket klandervärd och mycket smutsig. Även om den metod som postverket tillämpar är rätt bra tycker jag alltså att man skall fundera över om ytterligare åtgärder måste vidtagas, när denna trafik på sätt som skett sätts i system.

Bl. a. har AB Volvo förlagt en tillverkningsenhet till orten. AB Billingsfors-Långed med cirka 400 anställda varslade i oktober 1966 om nedläggning med successiv avveckling fram till den 1 juni 1967. Hittills har sysselsättningsfrågan lösts för cirka 200 av de berörda genom dels överflyttningar inom Billingsforskoncernen, dels förmedling till andra företag. Omkring 25 personer genomgår f. n. omskolning. Ett tiotal kvinnor sysselsätts i industriellt beredskapsarbete och ytterligare ett 20-tal avses tills vidare beredas arbete där. Av de återstående 140 arbetstagarna räknar man med att 75—380 kan flyttas inom Billingsforskoncernen. Ett 60-tal har ännu arbete inom det avvecklade företaget. För dem pågår intensifierade förmedlingsåtgärder för placering vid andra företag, eventuellt efter omskolning. Vad gäller Fengersfors bruk har smärre inskränkningar skett i etapper. Den 28 mars i år varslades om att bruket, som nu har cirka 250 anställda, kommer att nedläggas. En omställningskommitté har bildats. Arbetsförmedlingen avser att öppna arbetsförmedling vid företaget, och intensifierade förmedlingsåtgärder kommer omedelbart sättas in. Man räknar med att i stor utsträckning kunna inrikta förmedlingsarbetet på sysselsättning i Åmål dit flera mindre industrier har lokaliserats under de senaste åren. Åtgärder har också vidtagits för att dit lokalisera ytterligare företag och för att utöka driften vid företag som redan är etablerade där. Man räknar med att därmed kunna ge sysselsättning åt i första hand tvåå trehundra personer. Länsarbetsnämnden planerar vidare att bygga ut omskolningsverksamheten i Åmål. Genom de nämnda åtgärderna kommer sysselsättning att kunna beredas för en stor del av den berörda arbetskraften. Ytterligare åtgärder kommer emellertid att behövas, särskilt för äldre och lokalt bundna arbetstagare. Av de vid Fengersfors varslade är drygt 100 över 50 år. Dessutom har ett 50-tal av arbetstagarna egnahem i orten. Eftersom avvecklingen beräknas ske successivt under ett år får arbetsmarknadsmyndigheterna tid till planering och prövning av olika lösningar av dessa problem.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

Detta är fallet med bl.a. alla de företag som är omnämnda i svaret. Här finnes en rad produktionsenheter som på grund av sin storlek eller andra omständigheter haft svårigheter att anpassa sig till den rationalisering och strukturomvandling som vårt näringsliv genomgår för närvarande. Det fall som särskilt har aktualiserat min fråga är Fengersfors. Det är ortens dominerande — eller rättare sagt enda — företag som är på fallrepet. När man erfar att företaget har 250 anställda förstår man att både enskilda människor och kommunens folk får bekymmer. Det är här fråga om problem som tarvar både tanke och handling. I första hand gäller det att nöjaktigt klara den aktuella krisen för dem som hotas eller drabbas av arbetslöshet genom brukets nedläggning. Men på sikt är det ännu viktigare att det skapas förutsättningar för näringslivets utveckling och omstrukturering inom området. Utan att här gå in på frågan om lokaliseringsområdets utsträckning vill jag ifrågasätta om inte detta är ett fall där lokaliseringsorganens resurser på ett särskilt sätt behöver tas i anspråk. Som nämns i svaret rymmer åmälsområdet också glädjande nog företag som visat framåtanda och väl hävdat sig på en hård marknad. Det borde vara möjligt för dem att expandera genom insatser från bl.a. de berörda organens sida. Vi skall inte glömma att det finns enskilda människor bakom de problem vi här berör. Vårt folk strävar efter ökad fritid, men nog är i dag rätten till arbete och meningsfylld sysselsättning en än väsentligare del av de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Jag står nu här i lampans sken liksom en gång Lili Marlene. Jag måste därför sluta mitt anförande men vill kraftigt understryka att alla som bygger och bor i dalslandsbygden eller eljest är lierade med den förväntar att inrikesministern med hjälp av de organ han förfogar över skall göra en kraftfull insats för Dalslands näringsliv.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat om jag avser att ta initiativ till några tillfälliga lösningar i syfte att nedbringa de ofta mycket långa väntetiderna vid de statliga sjukvårdspoliklinikerna i avvaktan på en mer definitiv lösning av frågan, sedan rådet för sjukhusdriftens rationalisering — SJURA — så småningom framlagt sin slutrapport härom. Staten är huvudman för tre undervisningssjukhus. Vid karolinska sjukhuset har en arbetsgrupp nyligen tillsatts med uppgift att granska organisation och arbetsrutiner vid sjukhusets polikliniker. Arbetsgruppen skall särskilt uppmärksamma väntetiderna, så att dessa nedbringas så långt detta är möjligt. Tidsbeställning har införts vid vissa kliniker. Vid akademiska sjukhuset i Uppsala har en arbetsgrupp sysslat med dessa problem sedan år 1965. Tidsbeställning är här genomförd för samtliga polikliniker utom en. Vid införandet av tidsbeställning har man kunnat iaktta en minskning av väntetiderna. Något siffermaterial som belyser minskningens omfattning finns dock inte. Arbetsgruppen fortsätter sin verksamhet. SJURA fick år 1964 i uppdrag att undersöka möjligheterna att minska väntetiderna vid öppna mottagningar. SJU RA beräknar att kunna slutföra uppdraget i år. Därvid kommer man bl.a. att redovisa en utredning, tillsatt av Stockholms stad, av förhållandena på vissa polikliniker vid Sabbatsbergs, S:t Eriks och S:t Görans sjukhus under våren 1965. Slutsatserna av undersökningen kommer givetvis att utnyttjas även för de statliga sjukhusens del.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är glädjande att konstatera att man skall tillsätta och redan har tillsatt sådana arbetsgrupper, som kan förväntas ge positiva resultat. Jag har stor förståelse för de svårigheter under vilka man på grund av personalbristen arbetar inom sjukhusen. Förhållandena är dock alltfort så otillfredsställande att det enligt min mening inte bör få fortsätta på det sättet. Redan tidigare borde det ha gjorts radikala förändringar på denna punkt.

Det borde inte ha varit omöjligt att lösa problemen på samma sätt vid poliklinikerna. Vid dessa företag och hos de privata läkarna är det en helt annan precision i tidsfixeringen, vilket gör att de enskilda patienterna inte behöver lida sådant men som för närvarande på poliklinikerna. Vid dessa händer det att patienter kan få tid utsatt till tidigt på morgonen, under dagen få sitta timme efter timme för att så småningom bli varse att läkaren gått på rond eller tagit lunch och sedan komma in någon gång på eftermiddagen. Det är faktiskt inte en tillfredsställande ordning. Det har dessutom upplysts mig från vederhäftigt håll att det t.o.m. skulle förekomma att man gör skillnad mellan å ena sidan manliga patienter, som förutsättes ha ont om tid, och å andra sidan kvinnor och barn, som anses ha gott om tid. Att döma av uppgifter som jag har fått av många enskilda personer förefaller detta inte helt osannolikt. Det finns anledning att påtala även ett sådant förhållande och att över huvud taget reagera mot att skillnad göres beträffande den ena eller andra personen när det gäller att släppa fram vederbörande i kön. De som besöker poliklinikerna är i stor utsträckning personer som inte anser sig ha råd att söka läkare på annat håll eller som har behov av just den specialistvård som finns på ett visst sjukhus. Det är enligt min mening viktigt att man tänker på att även dessa människors tid är mycket dyrbar och inte får användas hur som helst. För landet produktiva arbetstimmar går därvid förlorade. Låt mig till slut endast erinra om, herr talman, att statsutskottet i ett enhälligt utlåtande 1964 strök under att utskottet för sin del ansåg det angeläget ur såväl den enskilde patientens som samhällets synpunkter att väntetiden vid poliklinikerna reducerades.
Herr talman! Jag tror inte att det var en särskilt lycklig jämförelse som fru Nettelbrandt gjorde mellan poliklinikerna samt de privata mottagningarna på läkarhusen,. Vid de privata mottagningarna har man inga akutfall och bedriver heller ingen undervisning. Låt mig erinra om, fru Nettelbrandt, att vi i vårt land har omkring 1 miljon intagningar om året på våra sjukhus. Det kan beräknas att närmare 20 miljoner läkarbesök göres i öppen vård. Inemot 50 procent av dessa läkarbesök sker vid sjukhusens öppna mottagningar — det bör man hålla i minnet. Fru Nettelbrandt efterlyste närmast åtgärder vid de statliga sjukvårdspoliklinikerna, och det kanske kan vara av intresse att säga några ord därom. Jag tror inte att man kan göra gällande att förhållandena skulle vara sämre vid de statliga sjukhusen. Denna fråga är mycket aktuell för sjukhusledningarna, och de anstränger sig för att finna bättre metoder. Man får emellertid inte glömma stegringen i tillströmningen av patienter. Låt mig nämna några siffror från karolinska sjukhuset. Besöksfrekvensen i den öppna vården vid detta sjukhus var 1964 305 000 patienter, 1965 315 000 och 1966 336 000. Däribland finns naturligtvis många återbesök, men siffrorna ger en mycket god belysning av ökningen i patientantalet vid den öppna vården på poliklinikerna. Jag vill även erinra om en annan sak, som jag inledningsvis antydde. Förhållandena blir på sitt sätt mera komplicerade vid undervisningssjukhusen än vid andra sjukhus. Undervisningen av medicine kandidater måste som bekant fortgå samtidigt som patienter behandlas på poliklinikerna. Då antalet patienter ökar blir naturligtvis förhållandena många gånger pressande. Detta är också bakgrunden till att arbetsgrupperna har tillsatts och att stora ansträngningar göres för att kunna åstadkomma en förbättring. Jag vill sluta, herr talman, med att knyta an till vad fru Nettelbrandt sade om att de privatpraktiserande läkarna skulle ha ordnat det hela så mycket bättre. Hon framhöll emellertid samtidigt att alla inte har råd att gå dit. Nej, det är nog riktigt. Tillströmningen till våra allmänna sjukhus är däremot mycket stark och så bör det också vara när samhället svarar för sjukvården. Jag underskattar inte dessa problem. De är besvärliga. Men det finns säkert inte någon patentlösning, utan man får söka sig fram på olika vägar. Och jag ser med intrese fram mot resultatet av den utredning som SJURA nu företar och hoppas att den i många avseenden skall bli vägledande i fortsättningen när det gäller åtgärder av olika slag.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet inte tycker att det var någon särskilt lämplig jämförelse jag gjorde, när jag talade om dem som hade lyckats så mycket bättre i fråga om precision av tiderna. Men faktum kvarstår ändå att det just är vid poliklinikerna som vi har de oerhört långa väntetiderna. För de enskilda patienter som där sitter bort så mycken värdefull tid är det en mycket ringa tröst att t.ex. antalet patienter i den öppna vården uppgår till 20 miljoner, för att ta något av de stora tal som herr statsrådet här nämnde. Dessa människor betraktar det hela som ett enskilt problem, inte som ett problem för hundratusental eller miljoner. Inte heller jag tror att det finns någon orsak att göra gällande att det skulle vara sämre ordnat på de statliga sjukhusen än på polikliniker som drivs i annan regi, men här i riksdagen har vi kanske inte anledning diskutera annat än just de statliga sjukhusen. Dessutom tror jag att detta är någonting som sprider sig; om det ordnas bra på ett håll, får detta effekt också på andra håll. Därför kan det indirekt ha en viss betydelse vilket system som tillämpas på de olika poliklinikerna, I mitt förra anförande sade jag visst att det är värdefullt med de arbetsgupper som finns, Jag frågade kanske inte, varför det inte finns sådana även vid det tredje sjukhuset, men man kanske ändå där kan utnyttja erfarenheterna från de övriga. Jag ser sålunda fram mot det arbetsresultat som dessa grupper kommer att framlägga, och ännu mera ser jag fram mot de resultat som enligt uppgift skall redovisas från SJURA under detta år. Det är säkerligen mycket intressanta synpunkter och förslag som man där kan komma fram till. I likhet med statsrådet tror jag inte heller att det finns någon patentlösning av den fråga det här närmast gäller. Däremot anser jag bestämt att den går att lösa, om man griper sig an uppgifterna på ett vettigt sätt. Man får t.ex. inte krypa bakom det förhållandet att det gäller undervisningssjukhus och dylikt. Enskilda människor som blir anmodade att komma till en sjukhuspoliklinik klockan åtta eller halv nio på morgonen tycker nog inte att det är särskilt väl använd tid för vare sig deras egen, sjukhusets eller det allmännas del, när de tvingas sitta på polikliniken och hänga innan ännu ens läkaren har infunnit sig där. Detta är enligt min mening nonchalant handlat mot dessa människor, och jag unnar dem ett större hänsynstagande,

Herr talman! Herrar Rimmerfors, Gustavsson i Alvesta och Lindahl har ställt likartade frågor om möjligheterna att få ersättning från svenska staten för skador som utomlands vållats av svenskar genom brottsliga handlingar. Frågorna torde få ses mot bakgrunden av ett aktuellt fall, där framställning gjorts om ersättning för skada som vållats av en rymling från en svensk fångvårdsanstalt. Framställningen är för närvarande föremål för Kungl. Maj:ts prövning, varför jag för dagen inte är beredd att ta ställning till saken.
Herr talman! Låt mig få tacka statsrådet och chefen för socialdepartementet för svaret på min enkla fråga. Det är väl så att principspörsmål ofta aktualiseras av enskilda händelser. Även lagstiftarna tvingas ibland att laga efter läglighet. Bakgrunden till de frågor, som jag och ett par kammarkamrater ställt till regeringen och som socialministern nu har besvarat, är också ett aktuellt fall — för övrigt ett synnerligen upprörande fall. För min del mötte jag problemet genom min kontakt med den fångvårdsanstalt där de båda ungdomarna förvarades efter brottet. Det var redan för två, tre år sedan som de gjorde sig skyldiga till denna brottsliga handling i vårt västra grannland, Efter en gemensam rymning från en öppen svensk fångvårdsanstalt hade de båda ynglingarna på ett numera vanligt sätt gjort inbrott i ett vapenförråd och så utrustade givit sig i väg västerut. Vid plundring av en verkstad i Norge sköt de ned verkstadsägaren, och det är ur denna brottshandling som ersättningsroblemet uppstått. En av ynglingarna ådömdes ett långvarigt frihetsstraff för dödsskjutningen och den andre ett kortare fängelsestraff för medhjälp. Båda saknar tillgångar och möjligheter att inom rimlig tid ersätta något av vad de har ödelagt, frånsett att människoliv aldrig kan ersättas. Inget skadestånd har för övrigt utdömts i samband med rättegången i Sverige. Nu är det så — som vi vet genom press, radio och TV — att den mördade verkstadsägarens änka och barn kommit i stora ekonomiska svårigheter efter mordet. Familjen lever på norsk socialhjälp, och det har försports att man inte längre orkar behålla sitt hem utan nödgas lämna det. Att svenska myndigheter i detta läge inte haft rätt och möjlighet att gottgöra den skada, som svenska brottslingar åstadkommit genom att rått och kallt gå in och mörda en familjeförsörjare i ett norskt samhälle, kan knappast bidraga till respekt för svenskt rättsväsende. Något måste göras för att komplettera lagstiftningen, så att dessa brister undanröjs. Stämningen i Norge har också varit synnerligen upprörd. Det är därför förvånansvärt att inte socialstyrelsen och regeringen klarat upp denna sak tidigare. Varför skall ett sådant här ärende behöva förhalas till dess att den norska opinionen förgiftats och saken fått en så stor publicitet i hela Norden? Måste man verkligen sitta och vänta så länge innan man ingriper, när vi ändå av allt att döma saknar möjlighet att med nu varande bestämmelser ge en sådan ersättning?

Herr talman! Också jag ber att få framföra mitt tack till socialministern för svaret. Det är riktigt att anledningen till att frågan ställdes var det aktuella fall i Norge, som herr Rimmerfors här relaterat, och jag ber att få ansluta mig till vad han sagt. Men min fråga begränsar sig inte till det norska fallet.

Såvitt jag kunnat finna, när jag läst handlingarna, avser beloppet ersättning för skador, vållade av vissa rymlingar m.fl. För närvarande tas anslaget i anspråk för utbetalning av ersättning för skador som vållats av personer, intagna på fångvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor, allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare m.m. Ersättning utgår för skada, förorsakad av intagen som rymt från anstalten eller lämnat denna som frigångare eller erhållit permission. Ersättning från anslaget kan alltså ges för skador på egendom. Om en rymling stjäl eller kvaddar en bil, förutsätter jag att ersättning skall kunna utgå från detta anslag. Men jag kan inte finna att det framgår tydligt huruvida en familj kan få ersättning i ett fall då en rymling skjuter ned en person inom Sverige. Om samhället inte klarar kontrollåtgärderna, är det enligt min mening samhällets sak att ta ansvaret och konsekvenserna i dylika fall. Jag har också i årets statsverksproposition uppmärksammat statsrådets uttalande under denna punkt att skador, vållade av patienter från mentalsjukhus, inte bör ersättas från statens sida efter huvudmannaskapsreformen. Landstingen övertog mentalsjukvården den 1 januari, och min följdfråga blir — om jag får ställa en sådan — på vilket sätt spörsmålet om ersättning har aktualiserats i samband med landstingens övertagande av mentalsjukvården. är de nya huvudmännen, landstingen, beredda att ta detta ansvar, eller är det i dag ingen som har ersättningsskyldighet?

Herr talman! Även jag tackar statsrådet för svaret på min enkla fråga. Om de nuvarande bestämmelserna icke tilllåter att ersättning utgår till den norska änkan och hennes barn, hoppas jag att statsrådet tar ett initiativ för att få en ändring till stånd. Skall det först träffas en nordisk överenskommelse, kan det dröja ytterligare ett bra tag. Om statsrådet skulle underställa riksdagen ett positivt förslag, kan jag inte tänka mig annat än att det kommer att bifallas. Detta konkreta fall ger oss alla en tankeställare. Hur lätt händer det inte att en helt vanlig familj, trots alla reformer, kommer i kläm om byråkratin får göra sig alltför bred. En person som uppmärksammat detta fall har sänt mig en devis av Ludvig Holberg som han enligt personlig uppgift haft nytta av och därför låtit trycka: »Visse ting, som giöres imod reglerne, have behaget Gud selv.» Herr talman! Jag tror inte att någon kommer att klandra socialministern, om han handlägger detta ärende i Ludvig Holbergs anda. Även om det svar som statsrådet här har lämnat är formellt riktigt, skulle jag vilja ställa en följdfråga: Vill socialministern redovisa sin allmänna inställning till denna sak?
Herr talman! Jag avser inte att i mitt korta inlägg med anledning av de tre enkla frågorna ta upp en diskussion om själva principen — det är ett spörsmål med många aspekter. Därför kommer jag inte att gå in på någon debatt med herr Gustavsson i Alvesta om de frågor han ställde — det kan bli tillfälle att återkomma till den saken. Men eftersom alla frågeställarna direkt har haft i tankarna den tragedi som utspelades i Norge och som ganska naturligt har givit återklang även i vårt land, vill jag säga att vi självfallet inte avser att fördröja ärendet. Den remissbehandling som frågan har ägnats har tagit sin tid, det är sant, men jag avser att söka påskynda ett avgörande. På den fråga som herr Lindahl avslutningsvis ställde till mig — och som han karakteriserade som ovanlig — vill jag bara svara att ärendet kommer att behandlas i positiv anda.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat om jag överväger åtgärder i syfte att göra apoteksstilen på medicinflaskornas etiketter så lättläst, att den utan svårighet kan tydas av patienterna. av medicinalstyrelsen. Enligt styrelsens receptkungörelse skall varje läkemedelsförpackning, som utlämnas enligt recept, vara försedd med en etikett som skall vara utskriven på skrivmaskin. Etiketten skall bl.a. innehålla uppgifter om patientens och receptutfärdarens namn samt en individuell doseringsanvisning. Etiketten får inte täcka någon väsentlig text som redan finns på förpackningen. Enligt vad jag erfarit har medicinalstyrelsen uppmärksamheten riktad på det av frågeställaren angivna spörsmålet. Jag vill tillägga, att medicinalstyrelsen håller på att utarbeta en märkningskungörelse för standardiserade läkemedel och att styrelsen därvid också kommer att pröva frågan om utformningen av läkemedelsförpackningarnas originaletiketter.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga, som var föranledd av pressuppgift beträffande en företagen undersökning bland långtidssjuka åldringar i Göteborg. Det har visat sig att gamla som har flera mediciner ofta förväxlar dessa med förgiftningar som följd. Den direkta orsaken synes vara att apoteksstilen på etiketterna är så liten att åldringarna har svårt att tyda den. Vidare står det ofta inte klart angivet om medicinen är avsedd för magen eller som sömnmedel. Den som enligt uppgift företagit undersökningen, docent Percy Nordqvist, betecknar detta som skandal. Hemvården av långtidssjuka bygger på att patienten skall kunna klara sin medicinering själv. När en patient av fyra inte kan göra detta måste åtgärder vidtas. Det räcker inte med mer information när medicinen utskrives; etiketterna måste göras lättlästa, och det måste också klart anges vad medicinen avser. Det är därför angeläget att bestämmelser utfärdas om förbättrade etiketter för att patienterna inte så lätt skall riskera förväxling av mediciner. Enligt socialministerns svar kommer medicinalstyrelsen att ha sin uppmärksamhet riktad mot det av mig berörda spörsmålet. Vidare håller den på att utarbeta en märkningskungörelse för standardiserade läkemedel. Jag hälsar med tillfredsställelse dessa åtgärder. Jag hoppas, herr talman, att det inte skall dröja alltför länge innan medicinalstyrelsen utfärdar bestämmelserna för märkning av läkemedel, så att texten blir så tydlig och lättfattlig som möjligt. Därigenom kommer ödesdigra konsekvenser i händelse av felläsning att kunna undvikas.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat inrikesministern, om någon proposition angående Vens erosionsskydd kommer att avlämnas under riksdagens vårsession. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Länsstyrelsen i Malmöhus län har fått i uppdrag att i samråd med sjöfartsstyrelsen, geotekniska institutet, naturvårdsnämnden och Landskrona stad undersöka förhållandena på ön Vens västra kust samt möjligheterna att förhindra fortsatt förstörelse genom erosion. Enligt vad jag har inhämtat avser länsstyrelsen att om någon månad redovisa resultatet av undersökningarna. Länsstyrelsens redovisning kommer också att avse öns östra kust, där erosionsproblemet bedömts vara lika akut som på Öns västra sida. Om erforderliga åtgärder är av den art att riksdagens medverkan fordras får bedömas mot bakgrunden av det material som kommer att redovisas.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet Lundkvist få framföra mitt tack för svaret på den fråga som jag har ställt. Jag aktualiserade frågan även i fjol, och då fick jag också veta att länsstyrelsen i Malmöhus län höll på med vissa undersökningar. Då det nu har gått så lång tid började jag bli orolig över var frågan hade hamnat. Av svaret i dag framgår att länsstyrelsen i Malmöhus län även undersöker ön Vens östra kust och att hela ön sålunda skall undersökas. Det förklarar varför dessa undersökningar har dragit så långt ut på tiden. I svaret säges vidare att länsstyrelsen om någon månad väntas redovisa resultatet av undersökningarna. Om »riksdagens medverkan fordras får bedömas mot bakgrunden av det material som kommer att redovisas» — för att använda statsrådets egna ord. Jag fick i förra veckan ett telefonsamtal från en av dem som äger villor på ön. Han uttalade sin stora oro över att ingenting skulle bli gjort förrän det var för sent. Detta problem gäller för Övrigt inte bara ön Ven — även på andra platser är erosionen mycket stor, med ty åtföljande risker för de människor som en gång i tiden har byggt en sommarvilla på betryggande avstånd från stranden. Jag hoppas att länsstyrelsen i Malmöhus län raskar på med att lägga fram sitt material. Och om det skulle visa sig att riksdagens medverkan behövs, vädjar jag till statsrådet Lundkvist att han redovisar ärendet så fort som möjligt. Denna sak är så viktig att vi inte kan nonchalera den. Herr talman! Jag tackar än en gång statsrådet Lundkvist för svaret.

Herr talman! Fru Jäderberg har frågat mig om jag överväger att införa bestämmelser om en säkrare metod för identifiering av nyfödda. Det är medicinalstyrelsen som beslutar om åtgärder för säkerställande av barns identitet. I cirkulär den 7 mars 1946 har styrelsen för den slutna förlossningsvården gett närmare anvisningar om ett system med två sammanhängande nummerbrickor med samma nummer. Innan navelsträngen klipps av särskils brickorna, varefter en bricka fästs runt barnets och en runt moderns handled. Nummerbrickorna får inte under några omständigheter avlägsnas från handlederna förrän vid utskrivning. Medicinalstyrelsen anser detta system vara betryggande för fastställande av identitet under mnyföddhetsperioden. En kompletterande identifieringsmetod med fotavtryck på de nyfödda används bl.a. vid Allmänna barnbördshuset i Stockholm och lasarettet i Kristianstad. Beträffande denna metod har man kunnat konstatera, att tekniken vid upptagandet av fotavtrycken inte är helt tillförlitlig. Innan en säker teknik uppnåtts, är medicinalstyrelsen inte beredd att medverka till att detta identifieringssystem införs allmänt som komplettering till nummerbrickorna.

Herr talman! Fru Renström-Ingenäs har frågat mig om jag är beredd att pröva möjligheterna att genom ändrade regler om maximihastighet eller på annat sätt begränsa de trafikrisker som vissa snabba transportfordon utgör på våra vägar. De fordon som fru Renström-Ingenäs avser är lastbilar med lägre totalvikt än 3,5 ton och personbilar, som används i yrkesmässig trafik eller s.k. firmatrafik. Sedan vägtrafikförordningen tillkom år 1951 har allmän hastighetsbegränsning gällt för bussar och lastbilar men inte för personbilar. Från början avsåg begränsningen alla bussar och lastbilar och maximihastigheten var 60 km tim. På motorvägar är maximihastigheten 90 km/tim för dessa fordon. Höjningen av viktgränsen innebar en anpassning till reglerna i andra nordiska länder. Både min företrädare, statsrådet Skoglund, och riksdagen framhöll att denna reform var av provisorisk karaktär och att man borde återgå till de förutvarande reglerna, om några från trafiksäkerhetssynpunkt påtagligt oförmånliga verkningar konstaterades. För varje förare gäller att han, oavsett vilket slags fordon han kör, skall anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten och behörig hänsyn till övriga omständigheter kräver. Underlåter han detta så att han kan anses ha kört ovarsamt, kan han straffas för vårdslöshet i trafik. I fråga om lastbilarna har det inte konstaterats några sådana påtagligt oförmånliga verkningar av reglerna om maximihastighet att det finns anledning att överväga ändring av reglerna. När det gäller personbilarna är det otvivelaktigt så att fordon som kan uppnå höga hastigheter kan vara en fara för trafiksäkerheten i händerna på förare som inte är tillräckligt ansvarsmedvetna. Sådana fordon används visserligen i yrkestrafiken men de utgör endast ett fåtal jämfört med dem som används i den privata trafiken. Det finns inte heller något som talar för att yrkesförarna skulle vara mindre ansvarsmedvetna än de privata förarna. Särskilda bestämmelser i fråga om snabba fordon som används i yrkestrafik bör därför inte komma i fråga. Skall något göras måste det avse alla grupper personbilsförare. Vi vet att alltför höga hastigheter orsakar många trafikolyckor. I kampen för ökad trafiksäkerhet är därför hastighetsfrågan av största betydelse. De tillfälliga hastighetsbegränsningar som med jämna mellanrum förekommit sedan 1960 är ett led i denna kamp. I en proposition som inom kort lämnas till riksdagen förordas ett system med differentierade hastighetsgränser för fordon med hänsyn till beskaffenheten av olika vägar. Någon ytterligare åtgärd i denna fråga är jag inte beredd att nu överväga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min interpellation. Statsrådet har i år blivit överhopad med frågor rörande trafiken, och det tycker jag är ganska naturligt eftersom så många människor känner oro inför den kommande övergången till högertrafik. Faktorer som har visat sig utgöra faromoment under nuvarande förhållanden kan väntas bli än mera riskfyllda under en ganska lång övergångstid efter trafikreformens genomförande. Höga hastigheter orsakar också ofta olyckor. Det är därför givet att firmabilarna, som är kända för att framföras med hög hastighet, kommer i blickpunkten. Jag instämmer helt i statsrådets uttalande att förare av dessa fordon icke kan stämplas som mindre ansvarsmedvetna än andra. De besitter därtill i allmänhet stor körskicklighet. Men deras arbetsförhållanden är särpräglade därför att de i den affärsmässigt drivna verksamheten ofta arbetar under en helt annan press än Övriga förare. Man konkurrerar om att snabbast möjligt nå ut till konsumenterna med varorna. Såväl producenter som konsumenter fordrar snabba leveranser. Ackordsöverenskommelser kan utgöra ytterligare stimulans till höga hastigheter. Om körningarna sker under obekväm arbetstid och i mörker blir den höga hastigheten än mera farofylld — detta så mycket mera som förarna under dylika arbetsförhållanden lätt blir uttröttade. Nu frågade jag i min interpellation inte endast om statsrådet vore beredd att ändra reglerna för hastigheten, utan även om statsrådet kunde tänka sig att på annat sätt begränsa de trafikrisker som de snabba transportfordonen utgör. Jag framställde min interpellation i februari, och i mars lades två trafikpropositioner på riksdagens bord. Jag har faktiskt i dessa propositioner — nr 52 och 55 — funnit en rad säkerligen mycket betydelsefulla åtgärder som statsrådet föreslår men som inte nämns i interpellationssvaret. Förslagen kommer snart upp till debatt i kammaren, och jag skall därför inte nu uppta tiden med att närmare kommentera dem. Jag vill bara uttrycka min tillfredsställelse över att kommunikationsministern i propositionerna ger ett långt mera positivt uttryck för möjligheterna att inskränka de risker jag här talat om än i interpellationssvaret. Låt mig i all korthet fästa uppmärksamheten på de förbättrade regler för trafikövervakning som föreslås och varigenom såväl yrkesinspektionen som polisen kopplas in på hithörande uppgifter. Det är enligt min mening ett mycket bra förslag, och måhända blir det genom den effektivare övervakningen t.o.m. möjligt att minska det oskick som förare av stora lastbilar — ofta med släpvagnar — gör sig skyldiga till då de kör så nära varandra att föraren av en personbil inte kan komma emellan utan tvingas att antingen ligga efter fordonen med sin bil eller ge sig ut på en otäckt lång omkörningssträcka. Det är många som klagar på detta oskick. De nya reglerna rörande arbetstid och vilotid samt förbudet mot att köra bil i uttröttat tillstånd kommer nog också att ha god verkan. Till slut vill jag, herr statsråd, uttrycka min glädje över den utomordentligt goda trafikpropaganda som TV ger i ofta återkommande och skickligt genomförda program.
Herr talman! Om jag får många frå gor om trafik och trafiksäkerhet, så upplever jag inte dessa som en belastning. Det är tvärtom ett kärt besvär för mig att besvara frågorna, eftersom jag då har tillfälle att i riksdagen diskutera dessa ting. Det är riktigt att jag begränsade mitt interpellationssvar till att bara gälla frågan om hastigheten för att hålla svaret inom hanterlig längd. Jag hade tänkt att i repliken beröra de andra ting vi gör på detta område, men det har fru Renström-Ingenäs redan klarat av på ett utomordentligt sätt. Jag vill nu bara erinra om att de nya reglerna om arbetsoch vilotid för förare i yrkesmässig trafik kommer att omfatta även firmabilar, vilket hittills inte varit fallet. Jag tror att man genom hela denna serie av åtgärder skall kunna ta ett betydelsefullt steg framåt för att skapa ökad säkerhet, inte minst på det viktiga område som fru Renström-Ingenäs berört i sin interpellation.
Herr talman! Interpellanten har tagit upp frågan om lämpligheten av att begränsa hastigheten för vissa fordon, och jag förstår att hon i detta avseende har siktat på lastbilstrafiken. Det har också påtalats att alltför höga hastigheter många gånger ger en mycket besvärlig trafiksituation och förorsakar många olyckor. Jag vill emellertid, herr talman, säga att de olyckor som inträffat vid höga hastigheter inte beror på att vi har en hastighetsgräns som är satt till 70 kilometer för den tunga trafiken sedan några år tillbaka. Många förare kör ovarsamt vare sig hastigheten är 30, 40, 50, 60 eller 70 kilometer i timmen. Det är chaufförens sätt att behandla fordonet som är avgörande för riskerna på vägarna.

Därest man låter den nuvarande formen av traktorkörningar pågå efter landsvägarna, är jag rädd för att det blir en ganska begränsad förbättring av trafiksäkerheten genom de åtgärder som vidtas mot den »legala» bilismen. Jag hoppas att den utredning som pågår i detta avseende snart skall resultera i ett förslag. Jag tänker då närmast på ett förslag som reglerar framförandet av traktorer och frågan om deras beskattning. Under lång tid har man byggt om regelrätta lastbilar — många gånger gamla, utnötta och med dåliga bromsar — till vanliga trafikredskap som framförs efter vägarna med långa släp. Det är dessa som utgör den stora trafikrisken, även om de kör mycket långsammare än 70 kilometer i timmen.
Herr talman! I den senare delen av sitt anförande tog herr Sundelin upp tre problem. Det första gällde fordonskombinationerna och deras längd. Jag vill påpeka att det i detta ärende föreligger ett betänkande som nu är ute på remiss. Remisstiden utgår den 1 maj och vi hoppas kunna framlägga ett förslag i höst. Jag har den bestämda uppfattningen att vi måste reglera fordonskombinationernas längd, såsom man gjort i de flesta andra länder, för att vi inte skall få rena monster på våra vägar. Den andra frågan gällde traktorerna. Därom är att säga två ting. Problemet med traktorernas beskattning skildras för mig i ampra ordalag under mina resor i Sverige. Det är under utredning inom bilbeskattningsutredningen under ordförandeskap av =: generaldirektör Hörjel. I anslutning till frågan om andra bestämmelser vill jag påpeka att departementet för någon vecka sedan expedierade direktiven till en utredning om motiorredskapen; det finns ju — jag har lärt mig mycket — ett oherrans antal olika typer av sådana på våra vägar, och bestämmelserna är för närvarande ganska bräckliga. Denna utredning kör alltså nu i gång, och det är i hög grad samma problematik som återkommer när det gäller traktorerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för dessa upplysningar, som enligt mitt förmenande är värdefulla. Statsrådet tar upp frågan om fordonslängderna och fordonskombinationerna. Vi vet att en utredning har stannat för en fordonslängd av 22 meter. Jag skall inte ingå i någon debatt om den saken och vill inte heller ställa någon fråga till statsrådet i det avseendet.

Herr talman! Jag är glad att herr Sundelin inte ställde någon fråga, ty i så fall hade jag inte kunnat svara. Detta är ju ett mycket ömtåligt problem. Här ligger ett bud på 22 meter, det finns en reservation på 20 meter och en reservation på 24. Jag misstänker att vi innan denna hantering är avslutad kommer att få många fler bud. Det enda jag kan säga i dag är att vi måste ha en bestämmelse om en maximilängd. Jag tror att det också är i näringens intresse att vi får klara regler i detta avseende, inte minst i fabrikanternas, eftersom det betyder att de kan bygga släpvagnarna mera enhetligt i stället för att skräddarsy dem enligt alla möjliga önskemål. Därigenom kan de ju få längre serier och lägre tillverkningskostnader. Alla parter har alltså ett gemensamt intresse av att vi får en reglering på detta område. Sedan kommer meningarna att brytas mycket starkt beträffande vilken längd som skall tillåtas. På den punkten aktar jag mig visligen för att i dag uttala någon åsikt.
Herr talman! Jag begärde ordet när jag hörde herr Sundelin tala litet aggressivt om traktorerna som sådana, han lät ungefär som en åkeriägare som möter en viss konkurrens från de traktorer som går på vägarna. Jag känner till dessa traktorer från skogsindustrin, och de är utomordentligt viktiga för dennas rationalisering. Jag skulle vilja fråga herr Sundelin hur det egentligen står till med olycksfrekvensen på detta område. Här uttalades nämligen att den skulle vara hög. Jag vet att det har förekommit olyckor, men att de skulle vara så många som herr Sundelin lät påskina här i kammaren är för mig inte bekant.

Herr talman! Man blir imponerad när man hör vilken lång rad av utredningar och aktiviteter som kommunikationsministern kan berätta för oss om. Under den senare delen av diskussionen drog jag mig till minnes ett spörsmål som kommunikationsministern och jag diskuterade förra året, då jag frå gade om man inte skulle kunna förse snöplogarna med ljudsignaler. Jag ställde frågan emedan det hade varit många olyckstillbud under den snörika vintern. I min hembygd hade t.ex. ett par gående på vägen inte observerat snöplogen, som kom bakom dem, förrän det var för sent och en av dem blev dödad. Jag hoppas att den nya utredning som kommunikationsministern nämnde även tar upp problemet med snöplogarna. Jag skulle vara mycket glad om jag fick uppleva den dagen då kommunikationsministern säger att det går att uppfånga ljudsignaler från en snöplog.
Herr talman! Herr Lothigius sade att jag uttryckte mig aggressivt. Det kanske jag gjorde. Jag talade inte från uigångspunkten ait traktorer utgör en konkurrens för lastbilstrafiken, även om detta i mycket stor utsträckning är fallet. Dessa traktorer — vare sig det är fråga om traktorer som är ombyggda av gamla bilar, jordbrukstraktorer eller liknande — är farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt så snart de kommer ut på vägarna med en eller två släpvagnar efter sig. Det bör varje människa begripa. Jag kan inte uppge något antal trafikolyckor och vill inte heller ange några fall, men även herr Lothigius bör känna till att dessa fordon många gånger orsakar trafikolyckor. Men de kanske inte publiceras, och de anmäles inte heller till polisen. De blir inte föremål för en sådan granskning som en bil, vars ägare dock har betalat både skatt och registrering på fordonet.

Det är alldeles självklart att traktorerna är utomordentligt farliga. De blir dess utom allt vanligare. Under de två, tre senaste åren har antalet traktorer ökat oroväckande.

Dessa konkurrerar med de bilar för vilka ägarna måste betala skatt. De måste även betala skatt på brännoljan. Det kanske därför kan tillåtas mig att säga att de faktiskt utgör en mycket besvärande konkurrens. Det är på tiden att traktorerna jämställes med andra bilar. Låt det bli transporter på lika villkor och med likadana fordon!

Herr talman! Med anledning av herr Sundelins attacker mot jordbrukstraktorer som konkurrenter till åkarna vill jag i likhet med herr Lothigius påpeka att denna problematik hör inte till denna debatt. Jag tror inte att jordbrukstraktorer utgör någon större fara för trafiken. Deras hastighet är begränsad till 30 km per timme. Därtill trafikförsäkrade i likhet med andra fordon. De är däremot inte skattebelagda, eftersom de inte är lastfordon i vanlig mening. Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan jag alltså inte finna att jordbrukstraktorerna utgör någon större risk än andra fordon. De är ju också besiktigade liksom bilar. Det är en överdrift att påstå att jordbrukstraktorerna utgör någon speciell trafikfara.

Herr talman! Jag erinrar mig att kommunikationsministern under fjolårets diskussion gav uttryck åt farhågan att man inte skulle kunna förse snöplogar med så kraftiga ljudsignaler, att dessa skulle kunna uppfattas av gående på vägen. Jag undrar om detta verkligen kan vara riktigt. Jag gör fortfarande samma reflexion: Kan man uppfatta ljudsignaler från månen eller från andra långt bort belägna platser, bör man kunna sända ljudsignaler från en snöplog så att en person som går framför den och inte kan uppfatta ljussignalerna ändå kan höra den andra varningssignalen och därmed rädda sig. Detta är inte ett spörsmål som har något intresse för människorna i städerna utan är något som under snörika vintrar har betydelse för oss som bor ute på landsbygden. Jag hoppas att experterna kommer att tänka om i detta avseende när de fortsätter att utreda dessa frågor.
Herr talman! Om jordbrukstraktorn inte befinner sig ute på vägen med stora släp, stora timmerlaster eller andra laster utan håller sig i jordbruket där den hör hemma, är den inte alls någon trafiksäkerhetsrisk.

Herr talman! Herr Bengtson i Solna har frågat mig om jag vill medverka till att sådana ändringar görs i vägtrafikförordningen att det blir tillåtet för en bilist att på bilen, när den står stilla, anbringa ett varningsljus med roterande reflektor för att därigenom fästa uppmärksamheten på att en olycka inträffat eller på att vägen på annat sätt helt eller delvis är blockerad. Belysningsanordning med blinkande sken, bortsett från körriktningsvisare, får enligt bestämmelser i vägtrafikförordningen och vägtrafikkungörelsen inte användas på fordon utan tillstånd av vägoch vattenbyggnadsstyrelsen. Dessa bestämmelser tillkom år 1961 och motiverades med att en alltför riklig förekomst av blinkljus skulle verka högst irriterande på fordonsförare och andra trafikanter. Blinkljuset borde reserveras för användning i särskilda fall, då påtagligt behov av sådan markering förelåg. Enligt vägoch vattenbyggnadsstyrelsens föreskrifter får särskilt blinkljus användas på bl.a. utryckningsfordon, väghållningsfordon och bärgningsbil. Tillstånd kan också medges i annat fall, t.ex. vid transport av bred last. Som herr Bengtson framhåller i interpellationen kan ett havererat fordon utgöra en stor trafikfara, om det blivit stående på ett sådant ställe eller under sådana förhållanden att andra förare inte kan se det i god tid. Jag delar herr Bengtsons uppfattning att föraren på något sätt bör varna för den fara som hans fordon utgör. Nordisk vägtrafikkommitté har i ett år 1966 avgivet betänkande om enhetliga nordiska trafikregler föreslagit skyldighet att sätta ut varningsanordning i sådana situationer. Betänkandet remissbehandlas f. n. Inom kommunikationsdepartementet remissbehandlas också en framställning som går ut på att alla körriktningsvisare på en bil skall få användas på en gång som blinkande varningsanordning. Jag får alltså anledning att ta upp frågan om varningsanordning när dessa är färdigberedda.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det gläder mig att kommunikationsministern betraktar det som ett kärt besvär att svara på trafiksäkerhetsfrågor. I dessa frågor har det hållits många debatter, och det har under lång tid också pågått en allmän debatt utanför denna kammare i dem. Vi har fått eller är på väg att få ett trafiksäkerhetsverk, och det är i och för sig glädjande. Om man skulle göra någon kommentar härtill så är det att detta verk skulle ha kunnat inrättas något tidigare. Kommunikationsministern har i sin proposition radat upp åtskilliga åtgärder som har vidtagits. Men trafiksäkerhet är ju inte bara stora svepande linjer. Det är också en mängd smådetaljer. Det är väl självklart att jag inte anser att nu förevarande spörsmål hör till de större trafikfrågorna, men en lösning av denna fråga skulle innebära en viss möjlighet att eliminera en hel del typer av olyckor. Det är väl främst mörkerolyckorna som utgör ett mycket stort problem. Den typen av olyckor är ju också mycket vanlig. Vidare är det kedjekrockarna. Det kan vara olyckor till vilka upprinnelsen är nästan bagatellartad, med mycket lindriga materiella skador. Men innan polisen hunnit komma till platsen och med sina varningsljus väckt trafikanternas uppmärksamhet, inträffar det många gånger ytterligare kollisioner. Det var en sådan, som jag tyckte var särskilt upprörande, som hände på Norrtäljevägen några dagar innan denna interpellation skrevs. Men även vid andra tillfällen då sikten är skymd är det väsentligt att bilisterna kan varnas om att vägen av någon anledning har blivit blockerad av skadade personer eller bilar. Vi har här i kammaren haft en motion, som har behandlats i tredje lagutskottets utlåtande nr 19. Det gällde enhetliga varningssignaler inom Norden på utryckningsfordon. Utskottet skrev — och det blev också kammarens beslut — att man vill framhålla att genomförandet av högertrafikreformen i Sverige gör det angeläget att enhetliga bestämmelser införs så snart som möjligt.

Förbudet tillkom 1961, som kommunikationsministern säger i sitt svar. Det motiverades med att en alltför riklig förekomst av blinkljus skulle verka högst irriterande på fordonsförarna. Så säger herr statsrådet i sitt svar, och jag bara undrar då: Är det så att man be dömer saken på det sättet att det skulle bli en alltför riklig förekomst av blinkljusanordningar om de användes vid olyckstillfällen? Det är väl mera irriterande för trafikanter att oförberedda stöta på en olycksplats i trafiken. Den motivering som statsrådet här anför tycker jag är en smula inadekvat. I sitt svar säger statsrådet att han delar min uppfattning att föraren på något sätt bör varna för den fara som hans fordon utgör. Det är ju i och för sig glädjande. Sedan nämner statsrådet att det är ett par olika saker som han överväger att göra. Då skulle jag helt enkelt vilja fråga om statsrådet är beredd att även överväga att ta bort bestämmelsen om att det skulle vara förbjudet att använda sådana här roterande varningsljus av en särskild färg för att fästa uppmärksamheten på att en olycka inträffat. Är statsrådet beredd att upphäva detta förbud? Det är självklart att missbruk under alla omständigheter bör beivras, men jag anser att anordningen skall kunna användas även av privata bilister, utan att man skall behöva gå till vägoch vatten först när en olycka inträffat och be om tillstånd att få använda den. Jag skulle också vilja fråga om statsrådet är beredd att upplysa kammaren om det är tillåtet på olika platser på kontinenten att använda ett sådant varningsmedel som jag här föreslagit. Jag tror det är rätt väsentligt nu när vi vid högertrafikens införande lemmar in oss i den europeiska trafikgemenskapen, att vi också på alla punkter försöker anpassa oss efter den.
Herr talman! Först tror jag nog att herr Bengtson något missuppfattat det där med irritationen. Det var inte irritationen vid olyckor som jag talade om, utan skälet till att man infört en reglering är att man tidigare kunde sätta in roterande blinkljus litet hur som helst och i förekommande fall använda dem i stället för rävsvansar eller andra attribut som varit ägnade att påkalla gångtrafikanternas uppmärksamhet i skilda lägen. Därför måste man ha en reglering av detta. Nu har tredje lagutskottet yttrat sig, men dess yttrande var ju bara ett påpekande att det beträffande varningstrianglar föreligger ett förslag om en obligatorisk bestämmelse om varningstrianglar. Jag kan bekräfta att jag ute på vägarna vid flera tillfällen sett vilken betydelse en sådan varningstriangel kan ha vid en olycka.

Om man begränsar användningen till bara dessa fall, så tror jag inte att det är många bilister som skulle skaffa trianglarna. Men det är naturligtvis en åtgärd som kan övervägas bland andra åtgärder. Jag tar emellertid fasta på vad herr Bengtson sade om att vi nu inlemmas i den europeiska gemenskapen genom högertrafiken. Vi inlemmas ju i denna gemenskap steg för steg när det gäller vägtrafikregler över huvud taget. Det blir mer och mer så att våra trafikregler inte bestämmes så mycket här hemma som vid de internationella konferenser som äger rum i Genéve, Paris och annorstädes, vid vilka man kommer överens länderna emellan om vilka regler man skall ha. Och jag har mer och mer funnit att det klokaste vi kan göra är att företräda våra synpunkter så kraftigt som möjligt vid de internationelia rådslagen men att också så långt vi någonsin kan strikt följa de internationella reglerna. Ty enhetliga regler är oerhört viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Jag kan sålunda inte besvara herr Bengtsons fråga huruvida den åtgärd som nu är i fråga kan bli aktuell, ty prövningen pågår både här hemma och internationellt.

Herr talman! Statsrådet sade att jag har missuppfattat honom när det gäller irritationsmomentet. Ja, jag har bara läst interpellationssvaret och lyssnat till statsrådet; jag vet inte om utskottet haft några andra synpunkter på frågan om missbruk. Men efter att ha hört statsrådet har jag nu fått en något underlig uppfattning om de irritationsmöjligheter som uppstått. Jag delar helt statsrådets uppfattning att förhållandena på något sätt måste regleras, frågan är bara om man skall gå så långt som till ett förbud. Jag hoppas att statsrådet förstår att också jag vill att missbruk skall beivras. I annat fall skulle ju åtgärderna helt förfela sitt syfte.

Ett bruk i vettigt syfte skall inte straffas med böter, vilket nu sker. Jag tolkar alltså statsrådets uttalande så att han är beredd att överväga en dylik ändring.
Herr talman! Fröken Ljungberg har frågat mig dels om jag vill redogöra för skälen för televerkets beslut att fr.o.m. juli 1968 minska och fr.o.m. juli 1969 helt indra det bidrag till Nationalföreningen mot hjärtoch lungsjukdomar som utgår från inkomsterna av lyxblankettförsäljningen, dels om jag vill medverka till att bidrag från lyxblankettförsäljningen även i fortsättningen kommer att utgå till Nationalföreningen. Den ifrågavarande avvecklingen av televerkets på lyxtelegramavgiften baserade bidrag till Nationalföreningen för hjärtoch lungsjukdomar får ses bl.a. mot bakgrund av det förhållandet, att verkets telegramrörelse sedan åtskilliga år uppvisar relativt sett betydande underskott. Det gäller såväl rörelsen totalt som den speciella lyxtelegramrörelsen, och detta även efter den i höstas vidtagna höjningen av bl.a. tilläggsavgiften för lyxblankett. Tilläggsavgiften utgör numera 2 kronor 50 öre för vanlig blankett och 3 kronor 50 öre för fyrsidig blankett. Utifrån förutsättningen att inflytande teleavgifter totalt sett skall täcka televerkets driftkostnader innebär ett underskott i telegramrörelsen att andra rörelsegrenar inom televerket i motsvarande mån får lämna ett större överskott. Under sådana förhållanden blir det ännu svårare att upprätthålla fiktionen av lyxtelegramrörelsen som en insamlingsverksamhet. I själva verket är det fråga om statsbidragsgivning i televerkets regi till förmån framför allt för viss medicinsk forskning. En sådan bidragsgivning har en naturligare anknytning till den verksamhet som exempelvis medicinska forskningsrådet bedriver och som medger en bedömning av de ifrågavarande bidragsobjekten i ett vidare medicinskt forskningssammanhang. Televerket har planerat avvecklingen så att det inte blir plötsliga avbrott.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Palme för svaret. Det gav mig otvivelaktigt vissa klarläggande besked i de frågor som jag ställt, och det är jag tacksam för. Men jag hoppas ändå att statsrådet vill vara med om ett litet kompletterande meningsutbyte för att ytterligare förtydliga upplysningarna, även om det innebär att jag också kompletterar med frågor. Svaret på den första frågan är egentligen ganska enkelt och klarläggande och borde i och för sig vara acceptabelt. Rörelsen bär sig inte — alltså skall ett affärsverk inte gå denna väg att ge bidrag till en för affärsverket främmande verksamhet. Jag vill från början säga ifrån att jag är medveten om den begränsning som föreligger i riksdagens befogenheter i förhållande till de affärsdrivande verken, och jag skall försöka att i mitt resonemang inte göra några övertramp. Men frågan har självfallet ett mycket stort allmänt intresse — det gäller lyxtelegrammens vara eller icke vara, och flertalet människor i detta land skickar ju någon gång lyxtelegram. Dispositionen av de medel som sammanskjuts genom en av telegramkunderna frivilligt erlagd extra avgift för en tjänst har också helt naturligt allmänt intresse, och det är detta som gör frågan känslig. Beslut om affärsverkets driftkostnadsstat fattas i realiteten av affärsverkets styrelse, även om ifrågavarande stat sedan fastställs av Kungl. Maj:t. Detta är något som jag lärt mig i den vackra bok om våra statliga företag som utges av handelsdepartementet. Just därför att det är på detta sätt vore det ju ytterst intressant att få del av styrelsebeslutet i en fråga som måste komma att spela en roll i styrelsens statbehandling följande år. Därför blev jag ganska förvånad när jag genom upplysningstjänstens förmedling fick besked om att det inte föreligger något styrelsebeslut i denna fråga utan att beslutet tycks ha fattats inom telestyrelsens direktion. Är det riktigt att ett sådant här beslut fattas på direktionsnivå? Sedan 1912 har Svenska nationalföreningen mot hjärtoch lungsjukdomar fått medel från lyxtelegramförsäljningen. Lyxtelegrammen kom till på initiativ av Nationalföreningen, som ju i sin tur hade fått idén från en privatperson. Är det inte här fråga om ett slags avtal mellan två parter? Ett avtal som ingås år för år eller för en längre tid? Jag undrar hur förhåller det sig med de rättsliga grunderna i fråga om beslutsförfarandet? Kanske även frågan om upphovsrätten kommer in i bilden? Avser telestyrelsen att fortsätta med lyxtelegramförsäljningen även sedan bindningen till Nationalföreningen har upphört? Det är också i detta sammanhang en mycket väsentlig fråga, om man tänker på hur lyxtelegramförsäljningen har kommit till. Den andra av mina två interpellationsfrågor gällde om statsrådet ville medverka till att medel på detta sätt fortfarande skall kunna utgå till Nationalföreningen. Statsrådet svarade, enligt vad jag uppfattade, att statsrådet inte anser sig kunna medverka därtill. Motiveringen är att det i själva verket är fråga om en statsbidragsgivning i televerkets regi till medicinsk forskning, och den bidragsgivningen bör ske på annat sätt. Ända sedan 1912 har 1 å 1,5 miljon och ibland mera årligen på detta sätt tillförts Nationalföreningen. Det är riktigt, som statsrådet säger här i svaret, att pengarna har gått till medicinsk forskning — jag tror nästan hundraprocentigt. Först gällde det lungsjukdomarna, och säkerligen har dessa pengar från lyxtelegramförsäljningen bidragit till att lungtuberkulosen begränsats i vårt land. Nu avser bidragen från Nationalföreningen till största delen forskning rörande hjärtoch kärlsjukdomar, och därför har också föreningen ändrat sitt namn.

Jag skall bara beröra vad statsrådet själv anför i sitt interpellationssvar. Det gäller för det första karaktären avstatsbidragsgivningen i televerkets regi och för det andra uttalandet att lyxtelegramförsäljningen betraktad som insamlingsverksamhet är »en fiktion». Jag tar upp den sista frågan först. Det är ju ändå så, herr statsråd, att det bara är en del — till en början var det 50 procent och sedan har det blivit mindre — av de speciella avgifterna för lyxtelegrammen som utgjort dessa 1, 1,5 eller 15/4 miljon årligen till Nationalföreningen. Jag vet — och anser att det är riktigt — att televerket skall drivas efter affärsmässiga principer och att det på en del verksamhetsområden kan förekommia underskott som kanske täcks av överskott på andra områden. I det hela skall det gå ihop. Vilket är då det verkliga förhållandet mellan lyxtelegramrörelsen och försäljningen av vanliga telegram? Är det inte i själva verket på den vanliga telegramrörelsen — jag vet inte om det heter affärstelegram eller någonting sådant — som förlusten har varit stor och måste täckas genom inkomster från lyxtelegrammen? Är det därför herr statsrådet talar om att det är ännu svårare att upprätthålla fiktionen av lyxtelegramrörelsen som en insamlingsverksamhet? Statsbidragsgivningen i televerkets regi till förmån för viss medicinsk forskning har, säger statsrådet, en naturligare anknytning till exempelvis den verksamhet som medicinska forskningsrådet bedriver. Det är ett uttalande som jag inte alls bestrider.

Det s.k. statsbidrag vi här diskuterar är trots allt insamlat genom särskilda konsumentavgifter, och det har 55-årig hävd. Det kan faktiskt inte upphöra utan att det uppstår ett ganska besvärande vakuum på ett visst område. Har då herr statsrådet inte — givetvis inte som kommunikationsminister utan som medlem av den svenska regeringen med styrelseansvar — skaffat någon återförsäkring hos annan departementschef? Annars förefaller detta uttalande att vara något av en undanflykt, ett slag i luften, ett högt ljudande ingenting.

Den rörde mig så, att jag inte skall kommentera den här.

Herr talman! Det var många synpunkter fröken Ljungberg hade att anföra. Jag skall försöka att ta upp så många jag kommer ihåg av dem. Vad först beträffar fiktionen kan man räkna med att all telegramverksamhet går med förlust, vare sig det gäller lyxtelegram eller vanliga telegram. Varje telegram som sänds ger, har jag hört, en genomsnittsförlust på 4 kronor. Befordringen av telegrammen är den förlustbringande faktorn. Extrakostnaden för lyxblankeiten, utskriften etc. är inte så stor. Fröken Ljungberg säger att »här samlar allmänheten frivilligt in pengar genom att skicka dessa lyxblanketter». I själva verket täcker allmänhetens bidrag inte på långt när kostnaderna för att skicka dessa telegram. Televerket måste därför ta från överskottet på telextrafiken, på våra vanliga telefonsamtal o.s.v. för att betala först förlusten på verksamheten och sedan bidraget till Nationalföreningen. Det är därför i någon mån en fiktion att säga att de enskilda konsumenterna ger dessa bidrag. Det är i själva verket televerket — telefonabonnenterna och telexanvändarna — som betalar bidragen. Fröken Ljungberg undrade vad som nu kommer att hända med lyxblanketterna. Det beror främst på efterfrågan. Om efterfrågan finns skall de i princip vara kvar även om man försöker täcka kostnaderna och minska förlusten. Fröken Ljungberg antydde vidare att Nationalföreningen har ett slags copyright på tanken eftersom föreningen hittade på detta 1912. Ja, det är en komplicerad juridisk fråga som jag inte vill ge mig in på. Jag har emellertid svårt att föreställa mig att Nationalföreningen skulle säga: »Då får ni inte fortsätta att skicka lyxtelegram.» Jag tror inte att Nationalföreningen kommer att agera på det sättet. Om den gör det får vi väl försöka lösa det problemet då. Fröken Ljungberg sade vidare att jag av svaret att döma tycks anse att televerket har rätt att göra på detta sätt. Det har många gånger sagts här i kammaren, att affärsverken skall drivas affärsmässigt. De kan inte påta sig sociala förpliktelser som är främmande för deras verksamhet. Det är i och för sig främmande för televerket att ägna sig åt bidragsgivning för aldrig så behjärtansvärda ändamål. Jag kan därför inte bestrida att televerkets principiella uppfattning är riktig och står i överensstämmelse med de riktlinjer som vi har dragit upp för de statliga affärsdrivande verken. Vad jag har varit angelägen om — det kan jag säga eftersom jag har sammanträtt med representanter både från Nationalföreningen och televerket — är att avbrottet inte skulle göras alltför abrupt utan att man avvecklar verksamheten successivt. Detta har också televerket gått med på och det tror jag att Nationalföreningen har uppfattat som en fördel. Om denna verksamhet nu avvecklas bortfaller alltså en del anslag till Nationalföreningen. Föreningen har lämnat bidrag till medicinsk forskning, studieresor av olika slag, deltagande i och anordnande av kongresser etc. Centralkommittén för vanförevården har också fått en mindre summa. Hur skall då denna verksamhet kunna kompenseras? Jag tror inte att man skall gå den vägen att ett särskilt anslag inrättas på statsbudgeten för bidrag till Nationalföreningen motsvarande det belopp som den tidigare erhållit. Jag är säker på att det inte är detta fröken Ljungberg menar utan att hon syftar på hur denna typ av verksamhet i dess helhet kan kompenseras. Detta är något som jag inte i detalj kan yttra mig om, eftersom det får bli föremål för en prövning i vanlig ordning av regering och riksdag. Jag har desto mindre anledning att göra det eftersom det inte tillhör mitt departement. Men så mycket kan jag säga, att den del av verksamheten som finansieras av centralkommittén, vilket är den mindre summan, inte skall vara svår att kompensera.

Så långt kan jag ju gå i mitt resonemang, dock naturligtvis utan att binda mig i några detaljer. Det föreligger ingen önskan från vår sida att komma åt den verksamhet som Nationalföreningen bedriver. Vi anser tvärtom att det är en synnerligen värdefull verksamhet. Men samtidigt har jag som departementschef en förpliktelse att stödja affärsverken i deras strävan att bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt och i sådana former, som regering och riksdag vid så många tillfällen har krävt. Med detta tror jag mig ha besvarat flertalet av de punkter som fröken Ljungberg tog upp.

Herr talman! Också jag tror att herr statsrådet följde upp mina frågor och jag tackar för detta. Jag ber emellertid ändå att få återkomma på ett par punkter — jag tror mig kunna lova att inte bli långrandig. Jag vill för det första ta upp frågan om fiktionen. Det var inte fiktionen att rörelsen skulle betalas med avgifterna som jag syftade på utan det var, såsom herr statsrådet framhållit, »fiktionen av lyxtelegramrörelsen som en insamlingsverksamhet». Att det är fråga om en sådan kan man nämligen inte komma ifrån, eftersom det är en speciell avgift som läggs på för detta ändamål. Jag kan inte tänka mig att det är pappersoch tillverkningskostnaderna av lyxtelegrammet som är 2:50 kronor högre än för andra telegram. Man måste betrakta detta som en form av insamlingsverksamhet. Det är ingen fiktion. För det andra vill jag ta upp statsrådets yttrande att han inte kan ta ställning till detta beslut med hänsyn till affärsverkets självständighet. Ja och nej! Jag är inte säker på att det är riktigt. I den bok som jag nyss visade står det bland en del andra viktiga påpekanden, att vissa beslut som fattas av en affärsverksstyrelse kan överklagas hos Kungl. Maj:t. Jag förstår dock att detta inte gäller beslut av detta slag. Det allvarliga i detta sammanhang är emellertid att det inte finns något styrelsebeslut på detta. Detta är det för mig allvarligaste. Det är också en av anledningarna till att jag undrar, om det inte kunde vara skäl i att ompröva frågan. Det finns emellertid ingen möjlighet att fullfölja en sådan procedur och därför kan inte heller herr statsrådet göra det med hänsyn till att det inte finns något styrelsebeslut på denna punkt. Tillvägagångssättet har nog varit något egendomligt och kan ge anledning till en granskning med offentlighetsreglerna och annat som utgångspunkt. Herr statsrådet svarade på frågan, hur denna typ av verksamhet kan kompenseras, att detta måste prövas i vanlig ordning. Javisst, när jag tog upp resonemanget om en kompensation nöjde jag mig med just detta konstaterande. Det gäller inte Nationalföreningens omfattande och skiftande verksamhet i dess helhet utan just den del som innebär att bidrag ges till medicinsk forskning. Här fattar man ett beslut, som innebär att man årligen drar bort en miljon eller mer från medicinsk forskning, utan att på något sätt i förväg ha några kompensationsgarantier. Det tycker jag är allvarligt. Man borde på något sätt ha sörjt för att det skulle finnas några möjligheter i detta avseende, innan man fattar ett sådant beslut. Detta sade jag inte till statsrådet Palme såsom kommunikationsminister utan som medlem av regeringen — vilket jag nyss antydde — och det tycker jag är en viss skillnad. Jag vill nöja mig med detta och tackar för min del än en gång statsrådet Palme för det svar som jag har fått. Jag kan trots allt inte förstå annat än att det på de vägar som är framkomliga — det finns sådana — måste föreligga inte bara möjligheter utan mycket starka skäl till att ompröva beslutet i denna fråga.

Herr talman! Beträffande frågan om eventuell kompensation har vi självfallet underrättat vederbörande andra departement om att denna fråga blir aktuell, så att de skall kunna tänka på möjligheten av att inrymma den inom ramen för sin verksamhet. Det gäller socialdepartementet, ecklesiastikdepar tementet och även finansdepartementet. Jag kan dock inte sträcka mig längre än till att säga att det blir fråga om en prövning — men i princip ökar vi det samhällsekonomiska utrymmet genom att minska en förlust. När det sedan gäller hanteringen av detta, finns det en instruktion för televerket som ger generaldirektören vissa beslutsbefogenheter. Jag vet inte om detta varit diskuterat i styrelsen eller icke. Jag hade för mig att så var fallet. Det är möjligt att det har diskuterats där men att beslutet åvilat generaldirektören, men det vågar jag inte yttra mig om. Det finns emellertid en instruktion för televerket, och det skulle förvåna mig ytterligt, om inte generaldirektören även i denna fråga har följt den instiruktion som det åligger honom att följa. Här är det ju i och för sig inte fråga om verkets självständighet i första hand, utan det är fråga om riktlinjerna för verksamheten. Om ett verk åberopar att så här säger ni åt oss att vi skall agera och därför gör vi så eller så, är det nästan omöjligt för departementet att svara att ni har handlat fel, utan man måste ställa sig bakom ett verk som handlar i enlighet med sig förelagda principer. Beträffande förlusten är det faktiskt så, att av de 2:50 som man betalar i extra avgift går, om jag minns rätt, 2:10 åt till blankett och utskrift. Bortsett härifrån är det alltså en förlust på 4 kronor när det gäller befordran. Marginalen var alltså inte så stor, som jag tyckte mig märka att fröken Ljungberg hoppades att den skulle vara. Det har antytts att man kunde lösa frågan genom att kraftigt höja avgiften för lyxblanketterna; då skulle man täcka sina kostnader och även kunna få en slant över. Jag vet att televerket undersöker detta spörsmål, men blir lyxblanketterna alltför dyra, uppstår det sannolikt ett kraftigt köpmotstånd. Blir det lika dyrt att skicka ett telegram som att sända en blomsterkvast blir det kanske så att blomsterkvasten vinner i allt flera fall. Den vägen skall prövas. Den vore principiellt fullkomligt all right, men jag kan knappast tro att utsikterna är särskilt stora. Det är dock inte min sak att bedöma.
Herr talman! Jag har vid några tillfällen här i kammaren försvarat den företagsekonomiska princip som ett annat statligt kommunikationsverk enligt riksdagens och Kungl. Maj:ts beslut har att tillämpa. Jag har självfallet inte gjort det för att stödja kommunikationsministrar utan för att jag ansett att det var min uppgift av andra skäl att göra det. Jag är därför litet förvånad över en del av den argumentering som statsrådet Palme anför i dag.

Jag kan inte se annat än att botemedlet mot detta är att höja telegramavgifterna så, att telegramtrafiken bär sina egna kostnader. Om man nu skall jämföra vanliga telegram på den lilla smutsgula lappen med lyxtelegram i fråga om kostnaderna för deras expediering, så har statsrådet sagt att det kostar 2 kronor 10 öre mer att skriva ut ett lyxtelegram inklusive blankettkostnad. Jag kan naturligtvis inte bestrida den uppgiften. Summan förefaller mig dock hög, eftersom utskriftsarbetet väl praktiskt taget är precis detsamma vare sig det är på den där smultsgula blankeiten eller på lyxtelegramblanketten, och själva blanketten kan ju rimligen inte kosta så mycket. Men låt oss acceptera merkostnaden på 2:10! Då vill jag påpeka att det måste finnas en annan faktor i hanteringen av lyxtelegrammen som verkar åt andra hållet. Det är nämligen så, att när vi fyller 50 år — det har inte statsrådet gjort än — eller gifter oss så får man en massa lyxtelegram, och till skillnad från de vanliga affärstelegrammen som expedieras vart och ett för sig, bärs lyxtelegrammen ut i buntar. Man får ett kuvert, innehållande 20 eller 30 telegram åt gången, och det måste ju avsevärt förbilliga själva befordringsavgiften för lyxtelegrammen och detta verkar alltså i motsatt riktning mot merkostnaden för blanketten. Jag är därför inte riktigt övertygad om att den företagsekonomiska analysen av lyxtelegramhanteringen i jämförelse med den övriga telegramhanteringen är absolut kristallklart utförd. Slutligen skulle jag vilja säga, att sedan man gjort en sådan på företagsekonomiska grunder baserad kostnadsanalys av vanlig telegramtrafik kontra lyxtelegramtrafik, så skall man självfallet fixera avgifterna. Om man sedan utöver den eventuella merkostnaden som lyxtelegrammen drar för televerket lägger till en krona eller två kronor, avsett att vara ett insamlingsbidrag till Nationalföreningen, så kan jag inte se att det är någon fiktion. Det är bidrag till en insamling som konsumenten betalar och konsumenten vill inte ha det på annat sätt. Jag tycker ait det finns anledning att tänka litet djupare på detta, alldeles bortsett från vilken verksamhet Nationalföreningen bedriver och vilka andra möjligheter den har alt täcka sina kostnader. Det behövs en klarare genomlysning av hela problemet, både vanlig telegramtrafik kontra lyxtelegramtrafik och telegrammen såsom eventuell möjlighet för folk att lämna bidrag till en verksamhet, som de vill stödja.
Herr talman! Detta var utomordentligt intressant! Tanken att ta ut hela kostnaden för telegramrörelsen och ovanpå detta lägga en insamlingsavgift är fullkomligt all right om det går att lösa — det sade jag i min förra replik — och televerket håller på att undersöka frågan. Men risken finns att priset då blir så högt att efterfrågan på lyxblanketter sjunker. Det är detta som diskuteras. Herr Turesson hade anslående teorier om att lyxtelegrammen företagsekonomiskt är billigare. Herr Turesson kanske är van vid ganska våldsamma 50 årsdagar med stora buntar av telegram och då kanske en viss mängdeffekt kan uppnås, men det är inte alla som fyller så våldsamt. I detta sammanhang är det ofta fråga om obekväm arbetstid; folk kommer ofta sent på att de skall sända telegram. Den väsentliga kostnaden är inte utbärningen utan befordringskostnaderna i nätet, och de är lika stora för vanliga telegram som för lyxtelegram. Herr Turesson tog alltså bara upp en speciell del, d.v.s. kostnaden för utbärningen till mottagaren. För att förlägga det företagsekonomiska resonemanget till telegramrörelsen som helhet är det riktigt att den totalt sett går med förlust. Herr Turesson fråga om detta kan vara riktigt med hänvisning till de principer vi i allmänhet har för de affärsdrivande verken. På sikt är det naturligtvis inte bra, och detta har varit ett bekymmer för televerket sedan ett antal år tillbaka. Av det skälet har man den 1 augusti i fjol höjt avgifterna för telegrammen rätt kraftigt i syfte att minska underskottet. Man har vidare fört över en allt större del av verksamheten till telex, som framstår som en mycket slag kraftig konkurrent till telegrammen. Om man plötsligt vidtar alltför kraftiga avgiftshöjningar kan detta påverka efterfrågan, så att förlusten blir ännu större. Därför har televerket ansett sig böra hantera detta problem försiktigt och höja avgifterna successivt under ett antal år för att på det sättet få en uppfattning om hur det slår ut. Detta problem finns också inom andra verk. Inom postverket t.ex. går tidningsrörelsen med påtagligt underskott, vilket betalas av andra delar av verksamheten. Det förs ju heta debatter här i riksdagen när man försöker rätta till på den punkten. Kostnadstäckningskravet på verken som helhet och även på delkostnaderna måste fyllas. Man kan dock inte begära att verken skall uppfylla kraven på samtliga delposter samtidigt. De måste också få handla företagsekonomiskt klokt. Detta är herr Turesson och jag överens om. Jag har sagt ungefär så i mina tidigare repliker och jag vet inte vad det var herr Turesson tycker är underligt. Skulle det däremot visa sig att det går att täcka förlusterna på dessa telegram och samtidigt lämna bidrag till Nationalföreningen, är jag övertygad om att televerket inte kommer att ha någonting emot det. Det förefaller mig dock vara övervägande sannolikt att blomsterkvasten blir en övermäktig konkurrent.
Herr talman! När jag sade att varje telegram går med en förlust på 4 kronor och att huvuddelen av den förlusten ligger på utbärningssidan, så citerade jag statsrådet Palme tämligen ordagrant. Jag hade själv ingen aning om hur stor siffran var, men statsrådet nämnde den i sin andra replik här.

Herr talman! Jag vill bedyra herr Turesson att samma principer skall tilllämpas för samtliga kommunikationsverk, ej mindre televerket än även statens järnvägar. Herr Turesson har verkligen intressanta teorier. Obekväm arbetstid är t.ex. inte bara kvällar och nätter. Vi har också någonting som heter helger. Och jag har en känsla av att exempelvis pingstoch midsommarafton är relativt frekventa när det gäller avsändandet av lyxtelegram, även om de då inte i första hand gäller 50-årsdagar. Men jag tycker att herr Turessons företagsekonomiska resonemang rörande lyxtelegramverksamhetens nutid och framtid är så intressanta, att jag skall lägga mig vinn om att sända ett exemplar av protokollet från denna debatt till generaldirektören och chefen för televerket.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat mig dels om de skilda bestämmelser som gäller beträffande lastbilstrafiken på de svensk-norska mellanriksvägarna huvudsakligast är beroende på respektive vägars och broars bärighet, eller om det föreligger andra orsaker som hindrar en samordning av ifrågavarande bestämmelser, dels hur jag bedömer möjligheterna att komma fram till en samordnande lösning av dessa problem. Som herr Nilsson påpekat i interpellationen gäller på vissa vägar mellan Sverige och Norge olika bestämmelser i respektive länder i fråga om högsta tilllåtna axeloch boggitryck, totalvikt samt bredd och längd för lastbilar. I regel är de norska bestämmelserna mer restriktiva än de svenska. Det kan i detta sammanhang nämnas att det förekommer ett reguljärt samarbete mellan norska och svenska vägmyndigheter vid byggandet av mellanriksvägar. Detta gäller exempelvis beträffande Graddisvägen, som nu är un der utbyggnad, samt en ifrågasatt mellanriksväg Kiruna—Nordnorge. I samband med att fråga uppkommit om förstärkning av Svinesundsbron till 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck har vägoch vattenbyggnadsstyrelsen som ett villkor för svenskt deltagande i kostnaden för förstärkningsarbetena angivit, att samma belastning kan tillåtas på vägens fortsättning i Norge i första hand till Oslo. Jag vill betona att man från norsk sida för att underlätta den internationella lastbilstrafiken i vissa fall har medgivit lättnader, varigenom skillnaderna i bestämmelserna för mellanrikstrafiken så långt det hittills varit möjligt har undanröjts. I de fall skilda bestämmelser fortfarande tillämpas torde dessa huvudsakligen bero på respektive vägars och broars bärighet. I Norge har för närvarande en särskild kommitté i uppdrag att utarbeta och lägga fram förslag till en vägplan för den närmaste 20-årsperioden. Enligt vad jag erfarit har inom kommittén lagts fram förslag till bärighetsnormer som i princip skulle medge trafik av fordon med samma axeloch boggitryck m. m,. som nu är tillåtna på de större vägarna i vårt land. Både Norge och Sverige har anslutit sig till internationella konventioner som innehåller rekommendationer till medlemsländerna att bygga ut vägnäten så att den internationella biltrafiken underlättas. Samarbetet om mellanriksvägarna är ett uttryck för detta. Enligt min mening finns det anledning förmoda att sådana skillnader i vägtrafikbestämmelserna som kan verka hindrande för lastbilstrafiken så snart det är möjligt kommer att undanröjas.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Sam tidigt vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att man vid planeringen av nya mellanriksvägar genom förhandlingar mellan norska och svenska vägmyndigheter söker komma fram till gemensamma trafikbestämmelser. Statsrådet nämner vidare att både Norge och Sverige anslutit sig till internationella rekommendationer om att bygga ut vägnäten så att den internationella biltrafiken underlättas. Allt detta är givetvis i hög grad tiillfredsställande. Den skandinaviska halvön kommer mer och mer att betraktas som en sammanhållen näringsgeografisk enhet, där krånglet vid gränserna definitivt tillhör en gången tid. Vi har skapat en gemensam nordisk arbetsmarknad, vi har slopat passtvånget mellan de nordiska länderna och vi strävar efter en harmoniserad sociallagstiftning. Om några månader övergår Sverige till högertrafik och anpassar därmed sina trafikregler i detta avseende till omgivande länders. I min interpellation tog jag väg E 75 mellan Trondheim—Östersund—Sundsvall som ett exempel på de skilda bestämmelser som gäller för lastbilstrafiken mellan Norge och Sverige. Denna väg, som invigdes den 1 oktober 1959, tillkom efter riksdagsbeslut år 1955. Huvudmotiveringen var att man genom den nya mellanriksvägen skulle underlätta oljeimporten över Trondheims isfria hamn. Men även om beredskapsskälen dominerade, har vägen fått en ökad betydelse för näringslivets transportbehov och för turismen. Av de totala byggnadskostnaderna på cirka 21 miljoner satsade Sverige inte mindre än 14,7 miljoner, motsvarande kostnaden för hela nybyggnadsdelen på svensk och norsk sida, samt en del av kostnaderna för ombyggnad av sträckan Turifoss—Stjördal på norsk sida. Man skapade en väg av hög klass med god bärighet, avsedd för oljetransporter och annan tung trafik. Statsrevisorerna uttalade år 1959, att vägen efter slutförande av pågående arbeten kommer att bli av god klass även på den norska sidan och trafikabel för 10 tons axeltryck. Trots detta är högsta tillåtna axeltryck bara 8 ton mot 10 på svensk sida. Högsta tillåtna boggitryck är 12 ton på norsk och 16 ton på svensk sida. Mera som en kuriositet kan jag nämna att det skiljer endast 5 centimeter på högsta tillåtna fordonsbredd på norsk och svensk sida. Jag har den uppfattningen att vi i samråd med norrmännen borde kunna komma till rätta med de skillnader som det här är fråga om. De skapar bara irritation och besvär för dem som svarar för lastbilstrafiken efter denna väg. Var de svaga punkterna finns på denna vägsträcka kan jag inte bedöma — om det är broarna eller om det är vissa delar av vägbanan. I varje fall föreställer jag mig att dessa svaga punkter är av ganska begränsad natur. Det är därför min förhoppning att kommunikationsmininistern tar upp överläggningar i denna fråga med sin norske kollega. Detta är kanske ingen fråga av större räckvidd, men den har ändå sin betydelse när det gäller att underlätta kommunikationerna mellan två länder som har så mycket annat gemensamt. Herr talman! Jag ber att ännu en gång få tacka kommunikationsministern för svaret.

Herr talman! Jag skall bara med några ord ta upp en annan aspekt på denna fråga än herr Nilsson i Östersund gjorde. Först och främst tycker jag att avslutningen i statsrådets svar inte andas den effektivitet som man kanske är van vid när herr statsrådet ger ett svar, åtminstone till en representant för opp9ositionen. Det sägs: »Enligt min mening finns det anledning förmoda att sådana skillnader i vägtrafikbestämmelserna som kan verka hindrande för lastbilstrafiken så snart det är möjligt kommer att undanröjas.» Man skulle önska att svaret vittnat om mera aktivitet. Får jag bara nämna hur det ligger till i södra Sverige. Vi kör i dag mellan 200 000 och 300 000 kubikmeter flis till den norska cellulosaindustrin och mellan 100000 och 200000 kubikmeter rundved till samma industri. Det är nödvändigt för oss att göra detta så länge vi inte har byggt ut vår egen industri i södra Sverige. De åkare som kör dessa varor vill av rationella skäl använda de ekipage som finns här i Sverige. Som herr Nilsson i Östersund sade skiljer det 5 centimeter på bredden och naturligtvis åtskilligt mer på längden, men detta gör att man kan ta så mycket mera i last. Det är bara 60 procent av den fulla kapacitet som kan tas i Sverige, som våra svenska åkare kan utnyttja. Nu kan det sägas att vi kan låta våra grannar i Norge och Danmark, där man i vissa sammanhang har likheter, köra dessa laster. Men så enkelt är det inte, ty man är beroende av att själv disponera körsätt och fordon. Om man skall driva denna verksamhet på svensk sida, måste man ha kontrakt för leveranserna på fyra eller fem år, så att de svenska åkarna får möjlighet att skaffa ekipage för norska eller danska bestämmelser. I den ökande handeln mellan våra nordiska grannar utgör dessa körningar en ytterst besvärlig flaskhals. Ordnas inte dessa förhållanden upp ganska snart, kan norrmännen i större utsträckning ta ved från Sovjetunionen eller Kanada — vi finner redan tecken på detta. Det är ju mera lönsamt att frakta flisvaror i stora båtar till norsk cellulosaindustri än att föra dem från Sverige. Vi kommer att för ganska lång tid framåt behöva denna avsättning av råvaruprodukter som inte vår egen svenska cellulosaindustri kan ta emot. Dessutom ligger den norska cellulosaindustrin så väl till för Västsverige. Jag skulle till sist vilja ställa ett par komplementfrågor till herr statsrådet: Vilka aktiviteter tänker herr statsrådet utveckla för att medverka till en förändring i detta sammanhang? Går det inte att härvidlag föra en mera aktiv politik inom Nordiska rådet?

Herr talman! Frågan om Trondheimsvägen har vi ofta haft tillfälle att diskutera med våra norska vänner, eftersom de önskar att vi i Sverige i större utsträckning skall utnyttja Trondheims hamn. Vi måste emellertid hävda att godset skall gå de vägar som befraktarna anser vara mest ekonomiska. Befraktarna har ibland åberopat just dessa begränsningsbestämmelser, som medför omlastningar och sådana besvärligheter, och vi har framfört dessa synpunkter. Emellertid har vi också alltid understrukit att det, även om denna speciella hake skulle avlägsnas, inte därmed är säkert att det blir en våldsamt ökad svensk trafik över gränsen till hamnen i Trondheim. Det kan vi inte utfärda några som helst garantier för. Detta har väl i någon mån verkat hämmande på trafiken till denna hamn. För herr Lothigius vill jag påpeka att vi relativt nyligen har lyft upp — om jag så får säga — en ganska betydande del av vårt vägnät till 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck. Vi har medvetet strävat åt det hållet — men experter brukar säga mig att vi därigenom har tänjt våra resurser till det yttersta. Vi sliter hårt på dessa vägar; de tål knappt en sådan belastning. Av de svenska vägarna till Norge är förutom E 75 mellan Jämtland och Tröndelagen bara ytterligare en mellanriksväg, nämligen den över Arvika, Eda och Kongsvinger, upplåten för 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck. På övriga mera betydande mellanriksvägar — E 6, E 18 och väg 312 över Fjällnäs — är på Det är klart att våra norska vänner har en mera restriktiv inställning i detta avseende. Vi har dock utvecklat aktivitet, och det har förekommit kontakter mellan departementen i denna fråga. Vi har nämnt den vid något ministermöte; vi träffas numera så ofta — jag skildes från min norske kollega i morse och möter honom igen på lördag — att vi har gott om tillfällen att resonera om dessa ting. Även om min norske kollega är partivän till herr Lothigius måste jag emellertid ha en viss förståelse för hans svårigheter. Det norska vägväsendet kämpar nämligen med stora besvärligheter. Landet är ganska vidsträckt, och terrängen är sällsynt oländig och svår att bygga vägar i. Det norska vägnätet har också en annan standard än det svenska. Därför vore det orimligt att ställa samma krav på norrmännen som vi — med tänjande av våra resurser — ställer på oss själva. Det kommer emellertid inte att vara något fel på vår aktivitet. När tillfälle erbjuds — och det händer då och då — skall vi disktuera denna problematik med våra grannar och påpeka för dem, att det från svensk och från nordisk synpunkt vore av stort värde, om vi kunde få mera enhetliga bestämmelser. Även om de är goda grannar, kan vi dock inte ställa orimliga krav på dem. Ordet lämnades på begäran till Chefen för kommunikationsdeparte
Herr talman! Herr Jansson har frågat mig om jag vill informera kammaren huruvida prognosberäkningarna i samband med övergången till högertrafik går ut på att SJ kommer att få en ökad belastning i fråga om personoch godstrafik. Vidare har herr Jansson frågat vilka åtgärder som förbereds för att ta emot en ökad resefrekvens, därest en sådan ökning av trafikunderlaget är att vänta, samt vilka ökade anspråk som därvid kommer att aktualiseras i fråga om SJ:s personalbehov. I fråga om persontrafiken kan en viss överflyttning från bil till järnväg beräknas ske i samband med övergången till högertrafik. Denna överflyttning torde komma att beröra såväl trafiken på långa avstånd som lokaltrafiken. Beträffande den långväga trafiken har SJ bedömt att den totala trafiken på järnväg i samband med högertrafikomläggningen inte blir större än vid högtrafik under sommaren. Enligt SJ:s bedömning kan en ökad tillströmning av trafikanter klaras med tillgängliga resurser. Godstrafiken på landsväg torde i endast ringa grad komma att påverkas av trafikomläggningen. Någon nämnvärd ökning av godstrafiken på järnväg beräknas på grund härav inte komma att ske. SJ kommer att vidta särskilda åtgärder för att tillgodose en ökning av persontrafiken i anslutning till trafikomläggningen. Vissa långväga persontåg, som normalt inte körs i september, kommer sålunda att vara i trafik denna månad. I övrigt kommer persontågen under hösten 1967 att förses med fler vagnar än motsvarande tid förra året. Vidare kan förstärkningsvagnar sättas in och extratåg anordnas med relativt kort varsel. För SJ:s busstrafik kommer hela den disponibla fordonsparken att hållas körklar. Något behov av att öka SJ:s personal på grund av högertrafikreformen beräknas inte uppkomma.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det bekräftas i svaret att man beräknar — vilket var utgångspunkten för min fråga — att en viss överflyttning kommer att äga rum från bil till järnväg liksom till andra kollektiva trafikmedel i anslutning till omläggningen till högertrafik. Detta gäller såväl trafiken på långa avstånd som lokaltrafiken. Det hade varit intressant att få veta om det inom departementet gjorts någon beräkning, uttryckt i siffror, rörande storleken av denna väntade övergång. Jag medger emellertid att det är mycket svårt att göra en sådan beräkning — kanske är det omöjligt. Måhända kan man också vara mera optimistisk när det gäller denna övergång än vad jag var när jag framställde interpellationen. Säkerligen blir övergången störst under den allra första tiden efter högertrafikens införande. Det sägs i svaret att SJ kommer att vidta särskilda åtgärder för att tillgodose en ökning av persontrafiken i anslutning till trafikomläggningen.

Det skulle också vara önskvärt att SJ kunde överta en större del av godsbefordran. Möjligt är att jag härvidlag inte representerar helt moderna meningar. Men det leker mig ännu i hågen innan jag övertygats om något annat att mer av vår godsbefordran skulle kunna ske längs den spårbundna vägen och att vi något skulle söka minska de gigantiska lastbilskolonner som vi nu har på vägarna. Förekomsten härav har under den senaste timmen diskuterats i flera sammanhang. De förorsakar faktiskt för närvarande stora problem i vårt lands trafik och tycks komma att skapa allt större sådana i framtiden. Jag skulle dock gärna ha velat höra kommunikationsministerns mening om vilket perspektiv vi skall anlägga på frågan om godstransporterna i framtiden. I storstadsområdena är det ett intresse att övergå till en större användning av de kollektiva trafikmedlen, dels därför att svårframkomligheten för privata bilar blir allt mera påtaglig, dels på grund av följderna av privatbilismen i form av luftföroreningar. Det finns också andra aspekter som kan föras in i detta sammanhang, men jag skall nöja mig med dessa. Beträffande personalsidan «uttalar herr statsrådet att något behov av att öka SJ:s personalstyrka med anledning av högertrafikreformen inte beräknas uppkomma.

Där SJ kan öka sin kapacitet genom teknisk utveckling och förbättring menar jag att detta är helt i sin ordning. Däremot vill jag absolut avråda från åtgärder som lägger en ökad arbetsbörda på den personal SJ för närvarande har;

s möjligheter att hävda sig på godstrafikens område.

Det är klart att det har skapat betydande svårigheter i Tyskland, och man försöker där stimulera järnvägen till bättre konkurrensförmåga på godstrafikens område.

Tendensen har väl varit den, att inom t.ex. statens järnvägar godset fått subventionera persontrafiken, medan det på landsvägarna snarast torde förhålla sig tvärtom — där är det personbilismen som subventionerar yrkestrafiken, om man ser till vad den senare kategorin kostar vägväsendet och vilken belastning på vägnätet som den utgör. Detta har vi rättat till genom att de senaste taxehöjningarna på SJ framför allt har lagts på personsidan, för att få bättre balans mellan verksamhetsgrenarna. Dessutom avvecklas på olika håll olönsam trafik. Jag tror därför att det finns mycket goda chanser för järnvägen att hävda sig. På de längre transporterna hävdar sig ju järnvägen redan i dag mycket bra, den har i stort sett bibehållit sin andel av trafiken. Den ökning andelsmässigt som åkerierna har gjort har främst gått ut över sjöfarten. Jag tror sålunda att SJ har en god framtid och ett en del av denna framtid ligger i en rationell transportpolitik och en del i ett väl skött företag som utnyttjar järnvägens fördelar. Herr talman! Med detta har jag gjort mig skyldig till att röra mig utanför ämnet för den av herr Jansson ställda interpellationen. För det fall att detta är mitt sista inlägg ber jag att få framföra ett tack till herr talmannen för att han låtit denna frågestund räcka i över tre timmar.
Herr talman! Det har varit en lång frågestund. Jag skall därför göra denna min anmärkning ytterst kort. När statsrådet Palme säger att vi inte skall skrämma bort folk från vägarna, så föreligger över huvud taget inte någon risk för det. Vi har en växande belastning på alla våra vägar, och den utvecklingen kommer säkert att fortsätta, oberoende av övergången till högertrafik. Men vi kan inte ha någonting emot — och det förefaller som om vi är överens om det — att en större part går över till de kollektiva trafikmedlen. Jag tycker att det kunde vara lämpligt att i samband med övergången till högertrafik göra ett försök att få en del människor att ändra på sina trafikvanor. När statsrådet säger att den nya trafikpolitiken ger SJ nya möjligheter att hävda sig på ett sunt och riktigt sätt, är jag helt ense med honom. Det återstår att se om SJ också kommer att göra det.